Herr talman! Egentligen var det inte så mycket att bemöta. Men herr Levin hävdar att jag sagt att jag struntar i vad det står i avtalen. Nej, jag sade inte att vi struntar i avtalen, utan jag sade att vi har tagit del av avtalen och att detta inte föranledde någon ändrad ståndpunkt för majoritetens del. Det är ju en väsentlig skillnad jämfört med att jag skulle säga att vi struntar i vad det står i avtalen. Vidare säger herr Levin att det var en onödig utläggning jag gjorde. Ja, jag vill nästan hålla med honom. Det strider mot mina principer när jag talar här, för jag brukar gå på själva saken och klippa till utan några långa utläggningar om vad det är fråga om, som man kanske annars gör. Men i det här fallet kostade jag på mig, eftersom man ibland har tyckt att jag ändå något närmare borde utveckla vad det gäller, två eller tre minuter för att ganska kortfattat ge den historiska bakgrunden. Det var kanske synd, men det är inte sagt att alla har samma uppfattning om det som herr Levin. Det kan ju hända att man läser protokollet och sedan får ett bättre sammanhang. Herr Levin säger att jag inte svarade honom. Men det gjorde jag genom att säga att problemen kommer att lösas i tillämpningsföreskrifterna. Något annat kan jag inte svara. Detta är, som jag sade, ett principbeslut. Men tillåt mig slutligen säga att trots den relativt blygsamma avgift är hela denna som jag har förklarat att detta ändå är för åkeriägarna, så reform med kilometerbeskattning och med denna apparatur ändå en ganska stor fördel för åkeriägarna. Jag tycker att man inte borde ställa till så mycket väsen för detta. Wodehouse, den store humoristen, lät en person i en av sina historietter säga att en annan man hade en väldig förmåga att ställa till buller även när han åt potatismos. Det gäller faktiskt också i detta fall.
Herr talman! Det var ju skönt att herr Brandt denna gång hade kostat på sig som han sade att utreda frågan innan han gick upp i talarstolen. Det gläder mig. Men, herr Brandt, det måste väl ändå vara en missuppfattning att vi skulle fatta ett principbeslut i dag om kilometerbeskattningen. Det gjorde vi i december månad förra året, herr Brandt! Nå, herr Brandt har sin mening i denna fråga — eller rättare sagt han har finansministerns mening — och jag har en annan och förnuftigare, och jag tror inte att det tjänar något vettigt syfte att fortsätta denna debatt. Av allt att döma kommer herrar Brandts och Strängs linje att segra i voteringen, och därmed har man lagt ytterligare en börda av storleksordningen 80 till 100 miljoner kronor på de bilister som har dieseldrivna fordon.
Herr talman! Jag har i denna kammare fått så utomordentligt bra försvarare för min motion att jag skall avstå från att ta kammarens tid i anspråk i det fallet. Det är bara på en enda punkt som jag vill trycka ytterligare på vikten av att man inte genomför denna skatt på det sätt som föreslagits i propositionen. Det skulle nämligen innebära att vi lagstiftar om en apparatur innan vi fattat beslut om själva tillämpningsföreskrifterna. Det tycker jag är oanständigt, eftersom man då inte har klart för sig vad som kommer att hända härefter. Detta är det enda tillägg jag velat göra till denna debatt.

Herr talman! Mycket har redan sagts i denna debatt, men jag dristar mig ändå att ta kammarens tid i anspråk några minuter för att anföra några synpunkter på det enligt min mening synnerligen odemokratiska sätt på vilket detta ärende handlagts. Frågan har spaltats upp i olika etapper. Därigenom har man inte fått något helhetsintryck av hela frågan, vilket har varit olämpligt för dem som är berörda och som har velat agera vid frågans behandling. För ett år sedan fattade vi här ett principbeslut om kilometerbeskattningen, och de inblandade är i och för sig ense om att det är den riktiga formen för beskattning. Och nu diskuterar vi i olika etapper konsekvenserna av dessa beslut som berör ägarna till 90 000 å 95 000 fordon. Vi skall i dag besluta om vem som skall betala kostnaderna för installationen av kilometerräknaren, dvs. själva mätapparaturen, men det hade ju varit ett rimligt krav att tidigare ha fått reda på vem som skall stå för de kostnaderna. Enligt departementschefens proposition är det fordonsägarna som skall betala, medan reservanterna tycker att det riktiga hade varit att staten betalade för de fordon som redan nu finns. Man kan tycka att det inte är så mycket att bråka om, eftersom det inte är några stora kostnader det gäller. Herr Brandt har sagt att här föreligger det en orättvisa, eftersom en del fordonsägare kör med oskattat bränsle. Det tycker jag dock inte är någon bra argumentering, ty vet man om att någon kör med tunga fordon utan att betala skatt för bränslet, så borde man väl kunna komma till rätta med den saken på annat sätt. Det har ju bl.a. funnits förslag om att färga drivmedlet. Det är en ganska enkel åtgärd. Då hade man heller inte behövt hänvisa till att staten går miste om 15 miljoner kronor i skattebortfall. Sedan satte herr Brandt också sin förhoppning till finansministern och sade att genom att finansministerns skatter är så höga och man får göra avdrag för dem i deklarationen så blir kostnaderna inte så stora. Det kan ju vara ett argument, men frågan är väl om det är ett argument i ett demokratiskt resonemang. Vidare krävs det en hel del tillbehörsdetaljer för olika fordon — alla är inte likadant utrustade —, det tillkommer inmonteringskostnader, som man i dag inte heller exakt kan överblicka, och framför allt uppstår det för dessa stora och dyra fordon ett stillestånd som åkeriägaren får betala. Ägarens kostnader för tillbehör och stillestånd är betydligt större, och därför är det ett jämlikhetskrav att staten står för kostnaderna för själva apparaturen. Vi har fortfarande inget besked om vilka som av kilometerskattenämnden kommer att få behörighet att montera in dessa mätutrustningar. Det irriterar både Svensk bilprovning och verkstäder, som kan tänkas få behörighet, för det kommer att medföra en ganska stor anhopning vid årets början. De som i dag har slutsiffran 1 och har inställelsemånad i januari kan i dag inte utnyttja rätten att inställa sig två månader tidigare. De kan nämligen inte få sitt fordon godkänt — de kan visa upp det men inte få något kontrollmärke för sitt fordon förrän den mätare är installerad som skall bestämma skatten från och med den 1 januari 1974. Som kompensation för detta, har man sagt, blir mars och april också inställelsemånader för fordon med slutsiffrorna 1 och 2. Man tar dock under april månad ut en förhöjd avgift för dessa fordon, trots att de inte kunnat utnyttja den normala möjligheten att inställa sig två månader tidigare. Anhopningen av fordon kommer naturligtvis också att bli ett problem de första månaderna. Många tänker utnyttja möjligheten att inställa sig två månader före inställelsemånaden för att kunna använda dessa dyra fordon under den tid av året då det är en mera normal sysselsättning än under vinterhalvåret. Det var också tidigare sagt att man skulle kunna tänka sig en dispens för äldre fordon som enligt beräkningarna har en mycket kort förbrukningstid kvar. Man hade tänkt sig att man skulle kunna slippa installera kilometerräknare i dessa fordon. Det var även den första informationen till Svensk bilprovning. Det förslaget har tyvärr tagits bort i propositionen. En ganska väsentlig sak är att man inte heller vet vad kostnaderna för dessa mätare — utskottsmajoriteten försöker nu bagatellisera dessa 250 kronor — skulle ha kunnat bli om någon annan fått chansen att konkurrera med det statliga utvecklingsbolaget, som nu haft monopol på framtagningen av denna utrustning. Herr talman! Jag har med detta velat belysa den dåliga behandlingen av detta ärende — det är sönderryckt genom olika beslut och ett år mellan olika etapper, vilket sannerligen inte gör det speciellt bra för näringsidkarna inom den grenen. De vet inte från den ena dagen till den andra vad riksdagen beslutar i denna fråga. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Nils Hjorth väckt en motion med ett yrkande om oförändrad skatt för bussar, dvs. att skatten för de tyngre bussarna inte skulle sänkas, såsom föreslås i propositionen 115. Min motivering för det var att ingenting framkommit som tyder på att tyngre bussars kostnadsansvar skulle ha minskat. I proposition 138 år 1970 motiverades den ökade beskattningen för tyngre fordon med vad bilskatteutredningen hade funnit, nämligen att vägtrafikbeskattningen i betydelsefulla delar avvek från en på kostnadsansvarighetsprincipen grundad beskattning. Detta gällde främst i fråga om den tyngre vägtrafiken. Enligt utredningens mening var en ändrad avvägning av de tyngre fordonens beskattning klart motiverad och borde genomföras utan att resultatet av vägkostnadsutredningens mera långsiktiga arbete förelåg. I enlighet härmed föreslog bilskatteutredningen en omläggning av vägtrafikbeskattningen genom en omfördelning av den årliga fordonsskatten för lastbilar, bussar och släpvagnar inom ramen för ett totalt sett oförändrat skatteuttag. Förslaget innebar en viss skärpning av skatten för de tyngsta fordonen. Med den motiveringen borde ju skatten för de tyngre bussarna i stället ha höjts. Jag har i stället för en sänkning, som föreslås i propositionen, i avvaktan på vägkostnadsutredningens betänkande nöjt mig med att föreslå en oförändrad skatt tills vidare för de tyngre bussarna. Utskottet går på propositionens linje och motiverar skattesänkningen bl.a. med att en skattelindring för tyngre bussar gynnar kollektivtrafiken i tätorter och hjälper till att där motverka taxehöjningar. Det är en motivering som jag i och för sig kan acceptera — kollektivtrafiken bör vi ju gynna. Men i konkurrensen mellan bussar och tåg på längre sträckor har bussarna ett övertag, och det tycker jag inte bör göras större än vad det redan är. Det är för att på något sätt — kanske mest principiellt — slå vakt om järnvägens konkurrensförhållande som vi framställt detta motionsyrkande. Utskottet gör den konklusionen att om busskatten förblir oförändrad skulle — om man strikt förutsätter att det totala skatteuttaget skall vara oförändrat — i stället skatten för lastbilar få sänkas, och det skulle bli till ännu större nackdel för den spårbundna trafiken, dvs. järnvägen. Så strikt har jag inte ansett att man bör tolka begreppet ”oförändrat skatteuttag”. Om t.ex. antalet beskattade bilar blir större ändras ju fördenskull inte skatten per fordon, för att det totala uttaget av skatten skall bli oförändrat. Propositionsförslaget om höjd beskattning för de tyngre lastbilarna har jag ingenting emot — det vill jag ha sagt för att inget missförstånd skall råda på den punkten. Herr talman! Mitt motionsyrkande har inte vunnit gehör i utskottet, och därför avstår jag ifrån att här ställa något yrkande.
Herr talman! Jag har suttit här i bänken och med stigande förvåning avlyssnat den här debatten. Jag tycker att man i debatten försökt konstruera rader av omöjligheter och härifrån dragit slutsatser som inte är förenliga med vanlig förståndig och praktisk tillämpning av ett riksdagsbeslut. Det råder väl inget tvivel om att denna fråga liksom alla andra frågor kommer att få hanteras med vett och förstånd, och jag tycker att det har kommit till uttryck i propositionen. Där sägs bl.a.: ”Fordon som uppenbarligen inte kommer att brukas efter kilometerskattens införande bör dock genom ett särskilt dispensförfarande kunna befrias från kravet på räkneapparatur. Man kan emellertid inte bortse från att vissa äldre fordon som försetts med räkneapparatur kommer att avregistreras före den 1 januari 1974 eller kort tid därefter. Detta motiverar att fordonsägare i sådana fall kompenseras helt eller delvis för kostnaderna för anskaffning och montering av apparaturen. Jag avser att återkomma till denna fråga i annat sammanhang. behandlas i samband med kilomete ttens materiella utformning i övrigt. Ägare av sådana fordon bör därför t. v. undantas från skyldighet att förse fordonen med räkneapparatur.” Jag har citerat detta för att göra klart för kammaren att man självfallet får ta all erforderlig hänsyn om något krångel skulle uppstå vid tillämpningen av den här författningen. Det har riktats anmärkning mot att tillämpningsföreskrifterna inte är färdiga och har presenterats i samband med att lagförslaget framlagts. Jag tycker att det i och för sig är ganska rimligt att man först får ett riksdagsbeslut. När riksdagsbeslutet är färdigt, får bilskattenämnden och finansdepartementet med ledning därav utfärda de tillämpningsföreskrifter, kungörelser och författningar som är erforderliga. Naturligtvis får man ta alla de praktiska hänsyn som är nödiga vid den utformningen. Man har i allt väsentligt diskuterat frågan om vem som skall betala kilometerräknaren. Naturligen är det på det sättet att i den mån nya lastbilar levereras från fabrikerna, skall kilometerräknare sitta inmonterade på dessa nya lastbilar. Då går kostnaden för räknaren in i lastbilspriset. Gjordes det ett specialarrangemang för de vagnar som redan är ute i trafik, skulle man kunna börja tala om en orättvisa mellan dem som köper en ny lastbil och av naturliga och praktiska skäl betalar sin kilometerräknare och dem som redan har en lastbil och då enligt oppositionen skulle slippa från kostnaden för kilometerräknare. Jag har litet svårt att förstå att detta kan föranleda så mycken debattglad energi. Denna kilometerräknare kommer enligt vad som berättas mig att kosta någonting på 250 kronor. Sedan tillkommer en monteringskostnad. Om man vet vad priset är på en tung lastbil, som det ju i första hand är fråga om, eller vad drivmedelskostnaden på ett år uppgår till — priset för denna räknare skall ju slås ut på flera år och inte avskrivas på ett år, eftersom den bör hålla åtskilliga år, föreställer jag mig förefaller kostnaden för mätaren vara helt obetydlig, vilket har sagts här tidigare. Men då har det hos opponenterna väckts något slags ambition att påstå: Detta är dock en skatt, som samhället tar ut av medborgarna. Skall då dessa medborgare underkastas att betala sitt instrument som är en av möjligheterna att på ett effektivt sätt kunna ? Ja, vi får väl alla såsom skattebetalare underkasta oss kan vara små. De kan vara stora. Jag tycker denna pålaga är relativt obetydlig. Jag har ett klart minne av att det, när vi 1960 införde ssa pålagor. De omsättningsskatt för första gången, förekom en utomordentligt laddad debatt i riksdagen om inte alla de företagare och handlare som hade att ta upp omsättningsskatt och inleverera den till statsverket skulle ersättas för detta sitt arbete. Jag minns inte hur det var när källskatten genomfördes första gången. Men jag skulle inte vara förvånad om samma debatt fördes även då. Man lägger på en viss grupp människor vissa uppgifter i det samhällsintresse som skatteuppbörden representerar. Riksdagen har sorgfälligt och bestämt varje gång avvisat dessa anspråk. Rättvisligen kan man väl säga att en företagare med en stor uppsättning anställda har större kostnader för att redovisa mervärdeskatt och arbetsgivaravgift — inte i form av apparatur men i form av kostnader för den administrativa arbetskraften — än den kostnad denna mätare representerar. Såsom medborgare i samhället måste vi många gånger finna oss i lagar och påbud, som tvingar oss att ta vissa kostnader. Det har vi kunnat acceptera hittills, och vi får acceptera det även i fortsättningen. Därför, herr talman, vill jag framhålla att det är med stigande förvåning jag har noterat all denna debattenergi, när man talat om hur orättvist det skulle vara att lägga denna kostnad på vederbörande fordonsinnehavare.

Kommer en sådan pålaga, försöker man alltid att kompensera sig gentemot konsumenterna. Här är det ju en pålaga som drabbar alla i branschen. En och annan kan säga att konkurrensen är så hård, att man inte kan vältra över kostnaden på konsumenterna. Men eftersom den drabbar alla lika tycker jag att den sista invändningen är tämligen meningslös. Herr talman! Det har väl varit litet för många inlägg som präglats av uppmålade svårigheter. Jag har haft en känsla av att man många gånger har argumenterat för argumentationens egen skull. På en punkt vill jag dock lugna opponenterna: När vi har fattat det här beslutet, som jag hoppas skall stå i överensstämmelse med utskottets betänkande, kommer vi i finansdepartementet — och, förutsätter jag, i bilskattenämnden — att ta erforderlig hänsyn vid utformningen av detaljerna, så att man i den praktiska tillämpningen inte skall kunna rikta allvarliga anklagelser eller kritik mot myndigheterna.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag, och säkerligen många med mig, sätter mycket stort värde på att herr Sträng tog till orda och gjorde ett försök att förklara hur fortsättningen av detta ärendes handläggning är tänkt. Om dessa informationer återfunnits i propositionen, hade åtminstone en del av debatten kunnat undvikas. Därmed är inte sagt — tyvärr — att bilägarna har anledning att känna mycket större glädje nu än för tio minuter sedan, då herr Sträng ingrep i debatten. Herr Strängs krydda har inte precis gjort anrättningen så mycket smakligare att man har anledning att tala om någon glass med Herr Sträng tyckte att vi här i debatten hade konstruerat svårigheter. Onsdagen den Det har vi inte, herr Sträng; åtminstone har inte jag gjort det. Jag har 0 november A972 ställt frågor som jag anser vara väsentliga ur bilägarens synpunkt, och på de frågorna har jag inte fått något svar, vare sig av skatteutskottets ordförande eller av finansministern. Till sist, herr Sträng: Jag har inte förordat någon skillnad mellan gamla bilar och nytillverkade. Jag vill att staten skall svara för kostnaderna både nu och i framtiden. Staten skall enligt min uppfattning äga apparaturen och svara för reparationskostnader, kostnader för eventuellt utbyte och, icke minst, de stilleståndskostnader som bilägaren kommer att förorsakas, eftersom körförbud skall råda då kilometerräknaren är ur funktion.
Herr talman! Finansministern är förvånad över den energi som vi lägger ner på den här frågan. Det är väl bara på det viset att vi måste lägga ner lika mycket energi som finansministern lägger ner på att konstruera nya pålagor på medborgarna. Vi som har en annan åsikt anstränger oss att belysa frågan från en annan synpunkt. Finansministern säger att samma argumentering fördes 1960. Ja, det är tråkigt att trots att orättvisorna med pålagor från finansministern har påtalats många gånger sedan 1960, kommer det ständigt nya pålagor. Man behöver tydligen påminna honom med jämna mellanrum om det som vi kallar för orättvisor gentemot den enskilde. Det är — som också herr Levin säger — så, att de synpunkter som vi har tagit upp i debatten rör det här ärendet mycket ingående, men tyvärr finns det inte mycket svar i det avseendet. Jag påtalade i mitt anförande bl.a. att man var mycket sent ute och att de olika instanser som skall hantera denna fråga ute på fältet vet synnerligen litet om hur man från departementets sida har tänkt sig att det skall bli. Det hade varit mycket intressant att få höra de synpunkterna, och inte bara en hänvisning till att när riksdagen väl har beslutat, kommer det därefter anvisningar. Vid detta tillfälle gäller det bara mätaren — vi har ju redan beslutat om principen — men det finns också flera saker i sammanhanget, som borde diskuteras nu.
Herr talman! Finansministern säger, att det skulle bli en orättvisa, därest staten skulle stå för kostnaderna i samband med övergången. Ingen kan väl förneka att kostnaderna blir väsentligt större, när montering skall ske på ett äldre fordon. Man måste också beakta det avbrott i driften som ett inmonterande otvivelaktigt kommer att innebära. Detta är motiveringen till mitt påstående att det blir en större belastning just för ägarna till de fordon som är i drift vid övergången.
Herr talman! Jag vill bara påpeka för alla, som till äventyrs har kastat sig in i den här debatten utan att ha läst propositionen, att den första betalningen ju skall ske efter ett år, en månad och en vecka. Jag Nr 122 Onsdagen den 22 november 1972 tet under den tiden, om man tycker sig bli illa behandlad. Detta kan ske — — — — individuellt och det kan ske kollektivt. Vi är beredda att resonera med Automobilskatt, föreställer mig att det då finns goda möjligheter att såväl läsa kungörelse som andra författningar och att föra diskussioner med finansdepartemen vederbörande på den punkten. Som herr Levin kanske lagt märke till är jag personligen av den uppfattningen att man skall vara rädd om allmänna medel. I valet mellan att vederbörande själv tar på sig kostnaden för den här mätaren och hanterar den i fortsättningen eller att staten tillhandahåller mätaren och betalar reparationsräkningar och allt annat, tror jag att det finns vissa allmänna skäl som talar för att vi just valt den här vägen.
Herr talman! Det föranleder en fråga till herr Sträng. I vilka andra sammanhang är det brukligt att skattebetalaren får svara för kostnaden för själva uppbörden? Till sist vill jag framhålla en sak: att som i detta fall betalning mot ränta skall ske efter drygt ett år, ändrar på intet sätt den principiella bedömningen av var kostnadsansvaret skall ligga.

Herr talman!

Det skulle alltså innebära att val till nämndeman skall ske på tre år i stället för som för närvarande på sex år. Vid avgång under mandatperioden skall val bara ske för återstående del. Den frågan är egentligen inte ny för riksdagen. Den har delvis behandlats tidigare och riksdagen har vid de tidigare tillfällena tagit avstånd från dessa tankar och menat att det låg ett värde i att mandatperioden för nämndemän var relativt lång och att man också hade en kontinuitet i nämndemannauppdraget. Nu har utskottet vid behandlingen av denna motion stannat vid olika resultat. Jag kanske ändå vill påpeka att utskottsmajoriteten inte har tillstyrkt motionen direkt. Man har varit något kritisk men har inte direkt velat motsätta sig en utredning av valsystemet. Moderaterna har reserverat sig häremot. Vi menar, som riksdagen tidigare, att det inte finns någon anledning att utreda den här frågan. Det valsystem vi har tillgodoser de väsentliga principerna — långa mandatperioder och en successiv förnyelse av nämnden. Vi tror — och det vill jag särskilt understryka — att en förändring av valsystemet, där man alltså får en anknytning direkt till de vanliga politiska valen, otvetydigt kommer att innebära en ökad risk för politisering av nämndemannauppdraget. Detta vill vi på det bestämdaste motsätta oss. Vi tycker också att vi inte bara har stöd av riksdagens tidigare ställningstagande utan också stöd av de många remissinstanser som yttrat sig över denna motion. Samtliga remissinstanser med ett par undantag när har tagit avstånd från förslaget i motionen. Man har menat att den nuvarande ordningen uppfyller de krav som man ansett vara väsentliga, krav som jag tidigare nämnt — att få en kontinuitet i nämndens sammansättning och på allt sätt undvika en politisering av nämndemannafunktionen. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar — mandattidens längd för nämndemän =— tillhör väl inte de väldigt stora frågorna vi har att behandla vid årets riksdag. Det är framför allt en praktisk fråga men den är viktig framför allt för de större orter där man har att utse ett flertal nämndemän och där man också — det skall jag väl tillägga — är överens om en proportionalitet i förhållande till sammansättningen i kommunfullmäktige. På dessa orter ställer de nuvarande reglerna för val av nämndemän till trassel vid nomineringen. Jag håller gärna med om att remissyttrandena inte är så överväldigande positiva, men det är egentligen — liksom i reservationen — bara två skäl som man anför. Fru Kristensson anförde dem också här. Man tycker för det första att den mandattid på tre år som föreslås i motionen är för kort. Den argumentering som både remissinstanser och reservanter anför för sin ståndpunkt kan förefalla välmenande men är väl egentligen horribel — förlåt uttrycket — med tanke på att vi har en treårig mandatperiod för praktiskt taget alla andra uppdrag i det offentliga livet. Man kan inte gärna mena att just nämndemannauppdraget är så mycket viktigare än exempelvis uppdrag i riksdag, i kommunstyrelse eller i kommunfullmäktige så att mandatperioden i detta fall borde vara sexårig. När den nuvarande ordningen, som jag tidigare sade, ställer till trassel vid nomineringen, så bör mandatperioden enligt min mening vara av samma längd som för flertalet andra uppdrag. Det andra motargumentet som vissa remissinstanser och även reservanterna anför är — jag använder delvis reservationens ord — att en mandatperiod som sammanfaller med perioden för kommunfullmäktige innebär en påtaglig risk för en icke önskvärd politisering av nämndeman nainstitutionen. Om detta argument kan jag inte säga — som jag gjorde om det första argumentet beträffande valperiodens längd — att det kan förefalla välmenande. Personligen tror jag inte att majoriteten av våra nämndemän är så politiskt slätstrukna som reservanterna tycks vilja göra dem till. Vilken uppfattning man har om detta beror måhända på vad man menar med politik och hur man bedömer en politisk aktivitet. Jag tror att majoriteten av våra nämndemän är hämtade från de politiska organisationerna. Det är ju ändå fullmäktigeorganisationerna som väljer, och många för att inte säga de flesta av våra nämndemän har i partiorganisationerna skaffat sig kunnighet och ett allmänt förtroende som har gjort dem väl skickade att väljas till nämndemän. Enligt min mening kommer det att bli likadant i fortsättningen. Vi kommer att få kunniga nämndemän med ett allmänt förtroende. Det som föreslås i justitieutskottets betänkande är endast en praktisk förbättring, en förbättring av nomineringen vid val av nämndemän. Det innebär ett förslag om en översyn av reglerna rörande val av nämndemän. Jag yrkar bifall till juristieutskottets hemställan i dess betänkande nr 235
Herr talman! Jag kan säga som herr Jönsson i Malmö att den här frågan inte hör till de stora — på ett sätt. Men jag måste framhålla att om utvecklingen skulle gå därhän att vi får en politisering av nämndemannainstitutionen, då bedömer jag frågan som mycket viktig. Jag vill gärna säga, herr talman, att vissa tecken under senare tid tyder på att regeringspartiet har en medveten strävan mot en politisering av vårt rättsväsende, som jag menar att man måste reagera kraftigt emot. Nu säger herr Jönsson att remissinstanserna inte har varit överväldigande positiva. Ja, det är också ett sätt att uttrycka att de i själva verket varit mycket negativa. Det har de faktiskt varit. Praktiskt taget samtliga har avstyrkt förslaget. För övrigt hade också den socialdemokratiska partistyrelsen avstyrkt en motion i denna riktning fastän partikongressen sedan röstade ned partistyrelsen i denna fråga. Jag är inte säker på att den nuvarande ordningen ställer till så mycket trassel. I varje fall säger domstolsväsendets organisationsnämnd i sitt remissyttrande i stället att det förslag som motionen innebär verkligen skulle vålla administrativa problem, framför allt i de stora kommunerna, exempelvis Stockholm där man har att välja 1000 nämndemän på en gång. Det kan verkligen ställa till administrativa problem. Dessutom vill jag påstå att nämnden har en speciell funktion som skiljer sig från andra förtroendeuppdrag. Den funktionen har blivit ännu mer markerad efter den reform som genomfördes år 1970 och som innebar en ändring av omröstningsreglerna och att nämndemännen fick reservationsrätt. Deras ansvar för varje enskild dom kommer på ett mycket tydligare sätt än tidigare att markeras. Jag tror inte att det är fel att säga att en nämndemans uppgift många gånger kan vara mera ingripande i enskilda människors liv än vad en riksdagsmans arbetsuppgift är. De synpunkter, som herr Jönsson har framfört här, har inte ändrat min inställning till frågan.
Herr talman! Jag kan säga detsamma som fru Kristensson: Vi har olika meningar i denna fråga. Låt mig bara få göra ett par kommentarer. När det gäller politiseringen anser jag att det nog inte är någon risk härvidlag. Jag tror inte att man som nämndeman skall vara alltför slätstruken. Det är en fördel att ha varit aktiv i politiska organisationer, och det kan vara en fördel att flertalet av våra nämndemän kan den kriminalpolitik som vi för i det här landet och agerar enligt en sund och riktig kriminalpolitisk uppfattning. DON har sagt i sitt remissyttrande att motionsförslaget innebär administrativa svårigheter. Jag tror att DON har bestämt sig för ett negativt yttrande och sedan försökt finna argumentering. I yttrandet sägs bl.a. att det vid varje val av nämndemän skulle behöva avläggas nämndemansed. Så är ju inte fallet. I praktiken blir det ju på det sättet att många nämndemän väljs om efter tre år. Man kommer att ha en kontinuitet i sammansättningen precis som man har nu.
Herr talman! Låt mig bara helt kort säga till herr Jönsson i Malmö att jag tror att det är väsentligt att nämndemän är insatta i samhällsfrågor. Men jag är inte säker på att det är absolut nödvändigt att en nämndeman är partipolitiskt aktiv. Jag skulle tvärtom ha mycket stor förståelse för om de olika partigrupperna nominerade i samhällsfrågor förfarna personer utan att fördenskull vara helt klara på vilken partipolitisk uppfattning dessa hade. Jag tycker att herr Jönssons uttalanden pekar hän just mot detta som jag menar är mycket farligt, nämligen att man tillmäter partipolitiska meriter en avgörande betydelse i stället för meriter när det gäller erfarenhet och kunnighet i samhällsfrågorna.

Herr talman! Först vill jag deklarera att jag vid utskottsbehandlingen kände och fortfarande känner en rätt stor tvekan i valet mellan utskottsmajoritetens ståndpunkt och reservationen. Några större olägenheter innebär nämligen det nuvarande förfarandet enligt min mening inte. Men jag tycker väl ändå att man skulle få en viss förenkling, om man införde samma ordning som beträffande t.ex. länsrätternas och länsskatterätternas lekmannaledamöter. Där innebär ju en avgång under en tjänstgöringsperiod att man väljer en ny nämndeman för återstoden av perioden och inte för en ny period. Detta påpekas för övrigt också av utskottet. Däremot tycker jag inte att det skulle vara lyckligt att förkorta tjänstgöringsperioden från nuvarande sex år till tre år. Den jämförelse herr Jönsson i Malmö gjorde med politiska uppdrag av olika slag tycker jag inte är hållbar. Man brukar ju i olika sammanhang framhålla att uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag. Därför tycker jag att den jämförelsen inte håller. Herr Jönsson yttrade något som jag tyckte var ganska egendomligt. Han sade att det kan vara bra med politiker, därför att man inte skall ha slätstrukna nämndemän, men det var väl inte riktigt menat så. Att personer som inte är politiskt verksamma skulle vara mera slätstrukna än politiker tror jag inte att vi på något sätt kan påstå. Den egentliga bristen med nuvarande val av nämndemän ligger enligt min mening på ett plan som varken motionärerna eller utskottet har berört. Nämndemännen skall ju, kan man säga, representera allmän lekmannaerfarenhet och rättsmedvetandet bland folk i allmänhet. Men som herr Jönsson framhöll väljer kommunfullmäktige i allmänhet nämndemän bland politiskt verksamma personer eller i varje fall bland personer som tillhör ett politiskt parti, representerat i fullmäktige. Praktiskt sett kan detta kanske förklaras därav att partierna som nominerar nämndemännen naturligtvis känner sina medlemmar bättre än de känner andra personer. Men följden blir i alla fall att man får ett begränsat urval när man utser nämndemän. Inget ont sagt om politiskt verksamma nämndemän eller nämndemän som tillhör ett politiskt parti, men nog finns det väl allmän lekmannaerfarenhet och sunt rättsmedvetande även utanför politikernas krets? Jag tycker nog att det här är att diskriminera vanligt folk i förhållande till oss politiker, och det har vi inte någon som helst anledning att göra. Genom att bredda underlaget och även utse människor från t.ex. idrottsrörelser, folkrörelser, ideella föreningar och från andra håll — utan politisk anknytning till något parti — skulle man dessutom understryka uppdragets karaktär av att inte vara politiskt, och det tror jag skulle vara en fördel för rättskipningen och förtroendet för den. Om utskottsbetänkandet leder till en översyn av metoderna för val av nämndemän hoppas jag därför att man också tar sig en funderare över möjligheten att på detta sätt bredda urvalet av nämndemän och göra dessa representativa för större medborgargrupper än de för närvarande är. I den förhoppningen kommer jag självfallet, liksom vid utskottsbehandlingen, att rösta för majoritetsförslaget. Nr 122 Herr JOHANSSON i Växjö Onsdagen den Herr talman! Herr Ernulf började med att vara mycket försiktig, och 22 november. 1972 ett tag trodde jag faktiskt att han skulle yrka bifall till reservationen. - — — — För min egen del har jag inte alls några betänkligheter i detta spörsmål Val av nämndeman = utan stöder utskottsskrivningen helt. Det är att märka att utskottsmajoriteten inte anslutit sig till vad herr Jönsson i Malmö m.fl. har hemställt i motionen nämligen ”att valperioden för val av nämndemän sammanfaller med den period som gäller för val av kommunfullmäktige och att när nämndeman avgår under den tid för vilken han blivit vald fyllnadsval görs för återstoden av denna tid”. Motionärerna har t.o.m. hemställt att vederbörande utskott skall skriva härför erforderlig lagtext. Utskottsmajoriteten vill ha en översyn av spörsmålet, men just på den här punkten tar vi avstånd från motionen. Det är väl riktigt, som här sagts, att remissorganen i stort sett har varit negativa till motionsyrkandena. Det är exempelvis rätt intressant vad DON har anfört, nämligen att det finns olägenheter i det förfaringssätt som tillämpas i dag med successiv förnyelse av nämndemän. DON anför kall kontrollera att den som utsetts är valbar och se till att denne avlägger domared osv. Som en logisk följd av detta menar DON att om man skulle välja alla nämndemän på en gång skulle dessa göromål koncentreras till ett och samma tillfälle. Men det finns ingenting som säger att alla nämndemän är nyvalda. De som en gång avlagt eden behöver inte göra det omigen. DON har förstorat problemet vid anförandet av sin åsikt. Vi har också tänkt oss vid utskottsbehandlingen att man — vilket en del remissorgan varit positiva till skulle kunna välja hälften av nämndemännen vart tredje år och på så vis få en förnyelse, och vi vill också att det skall utredas. Jag har, herr talman, i dag talat med en person som varit nämndeman. Han blev inte omvald med anledning av att det blev ett fyllnadsval. En person valdes på en ny period av sex år. När tiden var ute för den som blev utslagen och hans uppdrag skulle förnyas hade valresultatet gjort att han icke kunde komma i fråga. Det är precis ett sådant exempel som det herr Jönsson har gett i motionen — och jag anser att den metoden inte är riktig. Det s här att nämndemännen skall vara duktiga på alla sätt och vis, de skall ha alla möjliga kvalifikationer: omdömesgillhet, rättrådighet och ändighet. Och visst skall de väl ha dessa egenskaper, men jag håller i viss mån med om det som herr Jönsson säger, att vi fordrar det också av andra förtroendevalda i både riksdag och fullmäktigeförsamlingar osv så det är väl inte något speciellt som skall gälla enbart för nämndemännen.

Herr talman! Utrikesutskottet har traditionen att mycket kort, koncentrerat och välformulerat uttrycka det väsentliga i sina betänkanden. Det är fallet också i betänkandet nr 14, och jag skall bemöda mig om att tala i samma stenstil.

Det är alltså ett stort och mycket integrerat område som kommer att behandlas där. Vi motionärer har till vår glädje i utrikesutskottets betänkande sett att de tankegångar som vi fört fram i motionen har accepterats och att man föreslår riksdagen att ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört rörande Sveriges deltagande i det fortlöpande internationella samarbetet på befolkningsområdet. Vi har i vår motion försökt ta upp en del av de ämnesområden och de synpunkter som vi anser att Sverige bör aktualisera i sina förberedelser inför denna världsbefolkningskonferens. Vi har gjort det i medvetandet om att lika väl som vi när det gäller våra biståndsansträngningar helt självklart ställer hårda krav på att få goda counterparts i utvecklingsländerna så har utvecklingsländerna all rätt att av oss kräva att vi också kan bli en god counterpart. De ämnesområden som vi i motionen har tagit upp är jag övertygad om att nationalkommittén nu behandlar vid sina överläggningar och överväganden; vi får ju kontinuerligt rapporter därifrån via press, radio och TV, och enligt talarlistan kommer Inga Thorsson efter mig att närmare redogöra för vad man planerar där.

Jag skall i all korthet ta ett par exempel Vi har i motionen berört den långtidsutredning från 1970 som man hänvisar till i nästan alla politiska diskussioner av större räckvidd. I fråga om kvinnornas sysselsättning har t.ex. långtidsutredningens prognoser redan nu väsentligt överträffats. Det finns alltså skäl att överväga om man inte borde se över långtidsutredningen i det avsnittet. Ett annat och i detta sammanhang självfallet mycket väsentligt avsnitt gäller vår svenska befolkningspolitik. Man har laborerat med olika alternativ, ett med ingen nettoökning alls av invandring ett annat med en invandring av ungefär 20 000 personer om året. Mot detta står nu den senaste utvecklingen, som visar att nettoinvandringen under de senaste åren inte har blivit så stor, vilket också ger oss anledning att fråga om man inte behöver göra undersökningar utifrån helt nya antaganden rörande befolkningens önskvärda storlek och ålderssammansättning. Vi har hittills räknat med att för en kommande generation skall ungefär en tredjedel av befolkningen bestå av invandrare eller barn till invandrare. Vi vet icke om det är riktigt. Ganska väsentligt är också, när vi nu har en nytillsatt kommitté som skall se över möjligheterna att öka preventivmedelsrådgivningen, att vi får ökad klarhet om de attityder man har till planering över huvud taget. Detta gäller inte bara våra svenska ungdomar och unga familjer utan också de nuvarande invandrargenerationerna, som måhända har helt andra traditioner. Vi har just fått förslag om en ny regionplan. I våra länsstyrelser har vi redan nu planeringsdirektörer. Men vi har också bevis för att, som det heter i en rapport, ”sSumman av de enskilda kommunernas förväntningar i förhållande till framtida folkmängd vida överstiger den ram, som bestämmes av rimliga prognoser för hela rikets befolkning”. I motionen har vi också citerat ett uttalande efter en diskussion inom de socialdemokratiska organisationerna i Stockholms län. Där sägs bl.a.: ”Alltför snabba förändringar och en alltför snabb tillväxt i regionen innebär risk för sociala och ekonomiska problem. En elererande befolkningsökning är därför ej önskvärd, den skulle innebära ett ökat tryck i fråga om de redan pressade utbyggnadsbehoven. Målsättningen bör vara en balanserad tillväxt inom ramen för utvecklingen i landet i sin helhet, där resurser även fördelas till angelägna behov i vad. gäller förbättring av den befintliga stadsbyggnaden och servicen till allmänheten exempelvis i fråga om kollektiva kommunikationer, bostadsbyggandet m.m.” Det gäller alltså att påverka befolkningstillväxten positivt i vissa områden och negativt i andra. Då är det viktigt att lära känna människors reaktioner och attityder inför olika livsoch bebyggelseformer. Jag skulle, herr talman, kunna citera mycket mer ur denna motion, som säkert har tankegångar vilka mycket snabbt har tagits upp inom nationalkommittén. Att jag nu har begärt ordet beror på att jag tror att det är angeläget, med tanke på det ansvar vi har, att verkligen också i detta mycket viktiga ärende bidra med vår andel i det internationella samarbetet. Vi måste betona att en lång rad av dessa åtgärder syftar mycket långt framåt. Och kanske kan de diskussioner som förs inom nationalkommittén leda fram till nya frågeställningar, nya problem och förslag till nya forskningsuppdrag och utredningar som ingalunda kommer att vara färdigdiskuterade fram till 1974.

Det är alltså som vi har skrivit i motionen, att vi i internationellt perspektiv måste ta upp de frågor rörande Sveriges befolkningsrörelser och befolkningsutveckling som vi finner bör ytterligare prövas och föreslå de utredningar och andra åtgärder som befinnes påkallade. Vi har då tänkt på en central befolkningsutredning. Nu finns den nationella kommittén. Jag tror att mycket av detta är tillgodosett genom regeringens åtgärder och genom utskottets skrivning. Men jag anser att Nr 122 det är ganska väsentligt att säga ifrån att det kanske är nödvändigt att också efter 1974 fullfölja de tankegångar som har fötts inom national Onsdagen den . kommittén, att ha något övergripande organ som fortsätter att diskutera och ser efter vilka vägar vi bör gå.

Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 14.
Herr talman!

Jag har nämligen bedömt det så att det kan vara av intresse för kammaren, inte minst därför att denna kommitté också har ett parlamentariskt inslag, att få reda på någonting om hur kommittén ser på sin uppgift i relation till det internationella agerandet på befolkningsområdet. Jag skulle då först och främst vilja fästa uppmärksamheten på att den konferens i FN:s regi som det här hänvisas till och som skall äga rum i augusti månad 1974 kommer att vara den viktigaste hittills på det här området av två skäl.

De tidigare internationella konferenserna i FN:s regi har varit tekniska konferenser med vetenskapsmän som deltagare. Detta är en politisk konferens a här i Stockholm för litet mer än fem månader sedan. Därför blir de samma slag som FN:s internationella miljökonferens slutsatser och de beslut som denna konferens kan komma fram till av riktningsangivande betydelse för FN:s medlemsstaters agerande i fortsättningen. I varje fall hoppas vi att vi med denna konferens skall kunna uppnå något av ett första genombrott på befolkningsområdet i vårt internationella samfund.

Vi har där som modell tagit det sätt varpå miljökonferensen organiserades och förbereddes. Vi är klart medvetna om att miljökonferensen genom FN:s och inte minst genom konferensens generalsekreterares kraftfulla och skickliga agerande blev något av en organisatorisk fullträff. I den mån vi kan vill vi gärna försöka medverka till att också världsbefolkningskonferensen i organisatoriskt avseende verkligen skall bli framgångsrik. Vi tror oss nu också vara på rätt bog därvidlag. Befolkningskonferensens förberedelsearbete är upplagt efter en systematisk plan, där vi skall gå igenom område efter område i vilka den kommande befolkningsutvecklingen kommer att påverka den framtida utvecklingen av levnadsbetingelserna på jorden. För det andra skall nationalkommittén utarbeta de svenska insatserna för de substantiella förberedelserna för världsbefolkningskonferensen, bl.a. genom avgivande av en nationell rapport på samma sätt som vi och ett mycket betydande antal medlemsstater i Förenta nationerna gjorde inför miljökonferensen. Detta substantiella förberedelsearbete omfattar också en rad vetenskapliga seminarier och symposier över teman som befolkningsutveckling och familjesituation, befolkningsutvecklingens samband med den ekonomiska och sociala utvecklingen i världen samt befolkningsutvecklingens relation till miljöproblemen och användningen av våra totala naturtillgångar. Sistnämnda symposium kommer för övrigt på svenska regeringens inbjudan att äga rum här i Stockholm under senare hälften av år 1973. Inte minst viktigt är förberedandet av den världsomfattande handlingsplan på befolkningsområdet som nu förbereds inom en expertgrupp och om vilket ett förslag skall framläggas inför världsbefolkningskonferensen.

På befolkningsområdet kan det röra sig om sådana saker som en bearbetning av konsekvensen av den utveckling vi har varit med om på abortområdet här i Sverige, en fråga av största internationella betydelse just nu. Det rör sig om sådana ting som att försöka sig på en begreppsbestämning av vad vi menar med befolkningspolitik och befolkningsprogram; vi har ansett oss kunna konstatera betydande kunskapsluckor i sambandet mellan fakta på befolkningsområdet och de politiska riktlinjerna för bearbetandet av befolkningsproblematiken. Vi hoppas komma fram till någonting som vi har kallat en integrerad studie över befolkningsutvecklingen i Sverige. Den kommer säkerligen att täcka många av de problemområden som berörs i den motion som utrikesutskottet här har behandlat. Jag skulle framför allt vilja betona vikten av de försök som nu för första gången görs i det internationella samfundet att utarbeta en världsomspännande handlingsplan på befolkningsområdet. Den kommer, som jag sade, att sättas i relation till den utvecklingsstrategi som FN för närvarande arbetar med för det andra utvecklingsårtiondet, och därmed betona sambandet mellan befolkningsutvecklingen och den ekonomiska och sociala utvecklingen i världen. Men den kommer också att sättas i samband med den miljödeklaration som antogs vid miljökonferensen i Stockholm i somras och därmed betona sambandet mellan befolkningsutvecklingen och miljöproblem och resursanvändning, som vi för närvarande arbetar med. Detta är en återspegling av den nya synen på relationerna mellan befolkningsutveckling å ena sidan och resursanvändning, miljöproblem och de fattiga folkens levnadsvillkor å den andra. Det är för världens framtid inte bara frågan om hur många vi totalt sett kommer att bli på den här jorden under en överskådlig framtid, den framtid som barn barnen till våra barn konkret kommer att få uppleva, utan det är också frågan om hur mycket som var och en av oss tär på denna jords totala tillgångar, någonting som ger befolkningsproblemet i internationellt perspektiv en global karaktär. Jag vill varmt understryka vad utrikesutskottet i sin skrivning säger på denna punkt: Det är inte bara frågan om u-ländernas befolkningsutveckling, utan det är i högsta grad också frågan om de industrialiserade ländernas befolkningstillväxt som vi nu har att diskutera. Detta, herr talman, har varit Sveriges nya anslag i den internationella befolkningsdebatten sedan ungefär ett år tillbaka. Det är ett uttryck för den helhetssyn som vi menar måste komma till klart uttryck när vi diskuterar vart och ett av dessa delområden av det stora gemensamma problem vi brottas med på det internationella planet: Hur skall vi bära oss åt för att mänskligheten på denna lilla jord skall gå en mera lyckosam framtid till mötes? Det framgår, herr talman, av vad jag här har sagt att jag som ordförande i nationalkommittén helt delar de synpunkter som utrikesutskottet framfört beträffande de konsekvenser som vårt deltagande i det internationella arbetet på det här området kommer att få för våra egna nationella insatser i fråga om forskning, utbildning och planering på befolkningsområdet. Jag skall inte på detta stadium och vid denna tidpunkt på kvällen i detalj gå in på vad detta kan innebära rent praktiskt. Jag vill bara betona att jag helt instämmer i fröken Mattsons påpekande att vi måste se det här som ett långsiktigt arbete och att vi på andra sidan världsbefolkningskonferensen 1974 måste bedöma inriktningen av vårt fortsatta arbete här i Sverige på detta område. Det här är ett ytterligt långsiktigt arbete både på det nationella och på det internationella planet. Det finns ingen möjlighet längre att skilja på nationella och internationella intressen på området. Vi är, som det har sagts många gånger, en del av världen också i detta avseende, och vi måste därför sätta in våra nationella problem och vårt arbete med dessa nationella problem i sitt internationella sammanhang.

Herr talman! Låt mig bara betyga den enighet och uppslutning från alla håll som rådde i utrikesutskottet kring behandlingen av denna fråga. I motionen förordades att ett förberedelsearbete skulle komma i gång inför den internationella befolkningskonferensen. Nu har regeringen tillsatt en nationalkommitté.

Låt mig också erinra om den betydelse som våra biståndsinsatser har på familjeplaneringens område i det här sammanhanget. Utrikesutskottet underströk detta redan i våras i betänkandet angående biståndsfrågorna. Vi vet att vi gör dessa insatser utan länderkoncentration. För min del tycker jag att det är viktigt att betona att vi fortsätter med detta, så att vi kan få erfarenheter på en mycket vid front. Det kommer också att vara till nytta och ge oss goda erfarenheter för det långsiktiga och betydelsefulla arbete som behandlas i detta betänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att inte någon av riksdagens ledamöter har känt sig tveksam om vikten och betydelsen av den fråga som nu behandlas, frågan om befolkningsutvecklingen i världen. Men jag måste säga att jag kände en viss undran när jag läste detta utskottets betänkande. Det kanske mera hade att göra med skrivningen. Jag gick också till den motion som behandlas i detta betänkande, och jag måste säga att jag nog inte blev mer på det klara med syftet och innebörden av motionen.

Detta intryck förstärks i det sista stycket där det sägs: ”Utskottet utgår ifrån att förberedelserna för Sveriges deltagande i konferensen kommer att omfatta överväganden om svenska åtgärder på befolkningsområdet” osv. Jag känner att jag har anledning att vara tacksam mot fru Thorsson för hennes redogörelse här. Jag har också i FN i höst insett vilken betydelse hennes arbete där kan ha för de svenska hjälpinsatserna, och jag vill här gärna betyga detta. Med den inställningen och med den uppläggningen av arbetet tror jag att Sverige i den här frågan, liksom i miljövårdsfrågan och Nr 122 när det gäller upplevelsen av sambandet mellan dessa båda frågor, kan Onsdagen den komma att på det internationella planet verkligen göra en insats som kan 22 november 1972 bli betydelsefull. — — Vad jag ville med detta inlägg var att stryka under angelägenheten av Återbetalning av att man är medveten om känsligheten i formuleringarna, när man nalkas studiemedel m.m. hela den problematik som gäller befolkningsutvecklingen. Frågan om dirigering och ledning därvidlag är oerhört ömtålig när den förs över från globalt till nationellt plan men är lika ömtålig på det globala planet. Det som det här gäller har utskottet enligt mitt sätt att se också strukit under avslutningsvis, när det talar om de nationella insatserna i fråga om forskning, utbildning och planering på befolkningsområdet. Där tycker jag att fru Thorsson har utvecklat tankegångarna på ett sätt som jag har anledning att uttrycka tacksamhet för.

Herr talman! Då det nuvarande studiesociala systemet infördes i mitten av 1960-talet knöts stora förväntningar till detta system. Tidigare studiemedelssystem hade stora brister. Studierna medförde för många en betydande skuldsättning. Det nya systemet skulle innebära längre återbetalningstider och en jämnare skuldbelastning under hela återbetalningstiden. Det visade sig emellertid rätt snart att systemet inte motsvarade förväntningarna. Visserligen sade dåvarande utbildningsministern, då han tillsatte 1968 års studiemedelsutredning, att ”erfarenheterna av studiemedelssystemet har varit goda”. Men det omdömet var inte särskilt motiverat ens då, och i dag, fyra år senare, är det ännu mindre motiverat. I dag är erfarenheterna verkligen blandade. Det finns positiva inslag, men de negativa är både många och starka. Det har förts fram berättigade krav på en höjning av studiemedlens totala nivå och på en högre bidragsandel inom systemet. Även om det samhällsekonomiska klimatet just nu inte är gynnsamt för stora reformer, kan en studiemedelsreform, som betyder ett bättre samhällsstöd, inte vänta särskilt länge till. Det har också förts fram berättigade krav på en mängd förändringar av systemet. Det gäller bl.a. förändringar av återbetalningsreglerna och en värdesäkring av studiemedlen. Sådana reformer kan verkligen inte vänta längre. De borde redan ha genomförts. Vi har inom riksdagen vid flera tillfällen under de senaste åren diskuterat studiemedelssystemet. Kritiken har vuxit i styrka. Det är numera få, om ens några, med erfarenhet av systemets verkningar som vill säga att erfarenheterna av systemet är goda. De är blandade och de negativa inslagen blir allt starkare. Jag vill dock samtidigt markera att jag använder formuleringen ”blandade” erfarenheter. Jag vill inte instämma med dem som ser systemet enbart som ett misslyckande. Det finns positiva inslag, men de negativa blir som sagt alltmer framträdande. Jag skall för min del i dag inte ta upp en debatt om studiemedelssyste met i dess helhet. Jag förutsätter att vi nästa år genom 1968 års 203 Onsdagen den 22 november 1972 — Punkter. —-Ä Vi begär riksdagens beslut på två punkter: dels ett uppdrag till 1968 studiemedelsutredning får ett material som underlag för en omfattande reformering av systemet. Jag skall därför nu begränsa mig till ett par i studiemedelssystemet. På båda dessa punkter har de gångna åren medfört att vi avlägsnat oss från målen för 1964 års beslut. Penningvärdet har ju väsentligt ändrats under de gångna åren; studiemedelssystemet har dock inte ändrats i takt med detta. Framför allt är bidragsdelen numera en mindre andel av det sammanlagda stödet. Det betyder att de studerande i allt högre grad måste skuldsätta sig. Utvecklingen har också medfört en större skuldsättning än den som riksdagen accepterade 1964, och därför måste vi nu få en värdesäkring. Likaså har utvecklingen medfört att tryggheten i samband med återbetalningen har urholkats. Man sade vid beslutets fattande att återbetalningen borde vara så utformad, att de studerande inte genom återbetalningen skulle pressas under en standard som ligger påtagligt lägre än den genomsnittliga standarden i samhället. Den nuvarande avgiftsgränsen är emellertid för låg för att det målet skall kunna uppnås. Den nuvarande gränsen beslutades 1970. Nu är det dags för en ny justering, och den kan vi göra i början av nästa år. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Ringaby m. fl

Herr talman! Frågan om studiemedelssystemets utformning har återkommit gång på gång i debatten under de senaste åren, inte bara här i kammaren utan i olika studentsammanhang, inte minst — och det kanske man bör uppmärksamma i de olika propåer och informationsskrifter som centrala studiehjälpsnämnden har utarbetat och utkommit med under senare tid. Personligen vill jag — detta har jag framfört tidigare i denna kammare revidera studiemedelssystemet. Jag kan i mångt och mycket instämma i vad herr Mundebo har sagt. Systemet har inte motsvarat de förväntningar man ställde på det från början, och återbetalningsreglerna är väl det största problemet. Bidragsdelens successiva urholkning är ett annat allvarligt problem. Bestämmelserna om lånebeloppets relation till egen inkomst är olyckligt valda därför att de innebär enorma mariginaleffekter så fort en student extraarbetar under sommartiden. Likaså är bestämmelserna om relationen till egen förmögenhet, speciellt för dem som har den placerad i en fastighet, också orimligt satta. Herr Mundebo kom in på det totala beloppet. Det har visserligen inte så mycket med systemets konstruktion att göra, men vi vet att det också därvidlag i dag finns svikna förväntningar hos många tusentals studenter. Det totala beloppet räcker helt uppenbart inte till i en tid då inte minst studentbostadshyrorna har ökat mycket snabbt. Hyrorna utgör — detta parentes — i dag för många studenter 40—45 procent av studiemedelsbeloppet, och att det inte går att klara resterande kostnader och utgifter på äger jag inom resten är alldeles uppenbart. Herr Mundebo sade att få, om ens någon, som har erfarenheter av systemet vill säga att de erfarenheterna är positiva. Tyvärr tycker jag att det här utskottsbetänkandet, som majoriteten står bakom, vittnar om att kritiken och erfarenheterna inte har vunnit något gehör i de kretsarna. De debatter vi haft med statsrådet Moberg och andra representanter för regeringspartiet under de senaste åren här i kammaren har vittnat om att man över huvud taget inte vill inse de problem som finns. Det finns naturligtvis saker som är bra i det här systemet, amorteringsfriheten de första åren efter studierna, avskrivningen vid dödsfall och den automatiska avskrivningen vid pensioneringsåldern. Men systemet som sådant, denna indexuppskrivning av lånebeloppet, att bidragsdelen successivt sjunker och studenterna hela tiden skuldsätter sig i allt större utsträckning är ett dåligt förhållande. Det visar sig att en mycket stor andel av studenterna finner systemet otillfredsställande. Av färska siffror vet vi i dag att det bara är drygt 50 procent av de studenter som studerar vid universiteten som utnyttjar systemet, och det är väl om något ett bevis för att det är ett misslyckande. Det är alltså bara hälften av de drygt 120 000, som i dag studerar, som accepterat och utnyttjar systemet. Hur resterande studenter finansierar sina studier har vi fått ganska klara begrepp om; bl.a. tvingas de att dubbelarbeta eller kvällsarbeta, och det har naturligtvis negativa konsekvenser för deras studieinsatser. Vi vet också att de frivilliga inbetalningarna för resterande lånebelopp av de akademiker som är färdigstuderade ökat mycket snabbt de senaste åren. Det är också en information som säger att detta system fått orimliga konsekvenser. Motiven för systemet var ju bl.a. att skuldsättningen inte skulle innebära en belastning. Man ville framför allt uppmuntra studerande från ickestudievan miljö, hem utan studietraditioner. Jag vågar påstå att det nuvarande systemet direkt motverkar de syften man hade i statsrådet Edenmans proposition från 1964. Egentligen borde, herr talman, hela systemet rivas upp och stöpas om. Det sitter i dag en studiemedelsutredning, och jag accepterar att vi i stort väntar tills i vår med en diskussion om en sådan revidering. Jag vill bara säga att när det gäller återbetalningsreglerna är direktiven så snävt skrivna, att jag inte kan tänka mig att man där kommer att göra en total revision. Det är möjligt att man marginellt kommer att justera den s.k. spärregeln, men i övrigt tror jag att vi om majoriteten får som den vill kommer att dras med dessa indexlån även i framtiden. När det gäller själva bidragsdelen är inte heller där direktiven skrivna så att vi kan räkna med en automatisk värdesäkring. Där menar jag att den reservation som finns i alla fall skulle innebära ett väsentligt steg på vägen om vi så att säga skickade denna reservation vidare till utredningen, som enligt vad jag inhämtat ännu inte är klar. Den innebär i alla fall att bidragsdelen värdesäkras och att den totala skuldsättningen inte blir så hög som den annars kommer att bli. Utskottet hävdar i betänkandet i stort sett att systemet är bra. Man går igenom återbetalningsreglerna och har tydligen inte begripit eller insett att nästan varenda student i dag är missnöjd. Såsom centrala studiemedelsnämnden ibland har sagt beror detta inte på en ovederhäftig kritik av systemet. Det är ingen som vill återinföra något gammalt förlegat räntelånesystem som skulle innebära en riskfylld skuldsättning hos privata banker. Vad vi från kritikernas sida krävt är en rimligare återbetalningsmetodik och det kan man utan större justeringar i det nuvarande systemet åstadkomma med bibehållande av de mycket positiva delar som finns. Herr talman! Jag skall inskränka mig till detta i dag. Jag förmodar att vi får en stor debatt om denna fråga i vår, och det skall då bli intressant att utförligt få höra motiven för hela indexsystemet. Jag vill yrka bifall till reservationen i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 36.
Herr talman! Ett studiefinansieringssystem med progressiva syften kan sägas ha tre huvudmål. Det skall ta till vara begåvningspotentialen bland hela folket och därmed bidra till folkets ekonomiska och kulturella expansion. Det skall bereda de studerande trygga och rationella arbetsförutsättningar under studietiden. Det skall vara ett redskap som bidrar till ekonomisk och kulturell utjämning mellan klasser och skikt. Dessa principer är giltiga inte bara för universitetsoch högskolerekryteringen bland ungdomar — de är minst lika giltiga då det gäller de vuxenstude rande. Det var synpunkter av denna typ som dominerade diskussionen när frågan om studielön och social jämlikhet började diskuteras inom det socialdemokratiska partiet under tidigt 1950-tal. Det skedde då i strid mot borgerliga uppfattningar, som hävdade lånefinansieringen och den fria avdragsrätten för periodiskt understöd från föräldrar som bärande riktlinjer i frågan. Det har hänt mycket sedan dess — åtminstone på det ideologiska planet. Det system som byggdes upp innebar att regeringen helt övergav studielönen som slutmål. I stället gick man över på den borgerliga linjen och byggde upp ett system där skuldsättningen var det bärande momentet. Följderna av en sådan borgerlig politik har inte låtit vänta på sig. För det första måste man konstatera att hela tesen om utbildningsexpansionen som ett medel att minska klasskillnaderna har slagit slint. De senaste siffrorna, redovisade i SOU 1971:61, visar att socialgrupp 3 endast obetydligt ökat sin andel av totalantalet studerande och att högre studier är en sällsynthet för ungdomar ur arbetarklassen. Av en årskull i socialgrupp 3 går bara 9 procent till högre studier, av en årskull i socialgrupp 1 går 80 procent samma väg, av socialgrupp 2 är det 20 procent. Andelen studerande från socialgrupp 3 har ökat mellan 1959 69 med mindre än 5 procentenheter till 21 procent. Men ökningen är inte allmän, och den faller bara på vissa kategorier. Bland socionomer och tandläkare har t.ex. andelen studerande från socialgrupp 3 minskat. Bland civilekonomer och civilingenjörer har den stått stilla i tio år. Materialet rörande den sociala rekryteringen till högre studier visar med förkrossande tydlighet att utjämningspolitiken är ett stort fiasko, om den nu över huvud taget någonsin varit avsedd. Sedan studiefinansieringssystemet infördes har också betydande för sämringar inträtt i de studerandes ekonomiska situation, försämringar som givetvis väsentligen slår mot studerande från arbetaroch mellanskik Onsdagen den ten. När det nuvarande systemet infördes utgjorde bidragets andel av 22 november 1972 totala summan studiemedel 22 procent. Den har nu sjunkit till knappt 16 — — — — procent. Bidragssumman har förblivit oförändrad hela tiden. Hyrorna i Återbetalning av studentbostäderna såväl som på övriga hyresmarknaden har starkt stigit. studiemedel m.m. Enligt SFS, som noggrant undersökt situationen på studentbostadsfron kokvrå eller kokskåp genomsnittligt över en tredjedel av studiemedlen. I många nyare fastigheter är hyreskostnadens andel av disponibla inkomsten mellan 40 och 50 procent. Nya hyreshöjningar står nu för dörren. Bakgrunden till denna situation är de ändrade lånevillkor som gäller sedan 1967. En ensamstående studerande kan för närvarande få studiemedel med cirka 9 900 kronor om året. Socialstyrelsens existensminimum uppgår till 8 200 kronor, och det är givetvis inte beräknat med hänsyn till kostnader för läromedel o. d. — för den studerande nödvändiga extraposter. Inte heller är hyreskostnaden beräknad efter den studerandes verkliga boendekostnad. Man kan inte leva på ett rimligt sätt på studiemedlen. Följden är att de studerande får gå ut på arbetsmarknaden vid sidan av studierna. Vem drabbar detta? Ja, det drabbar inte dem som kan få stöd hemifrån. Det drabbar studerande från hem med låga inkomster. Det betyder att just dessa studenter får ett extra handikapp genom ökad arbetsbörda och förlängda studietider och därmed också ökad skuldsättning. I sin vägran att se detta sociala problem i ögonen har regeringens företrädare gripit till ett säreget argument. För 15 år sedan hette det inom socialdemokratin att det var ekonomin som var den tunga faktor vilken hindrade en jämn och social rekrytering. Nu heter det att det är arbetarklassens bristande studietradition. Ekonomin anses inte spela någon större roll, alla har nu under SAP fått det så bra. Det är ett märkligt resonemang. Arbetarklassens barn har alltså enligt regeringen sig själva att skylla när de på grund av obildning och dålig studietradition inte kan klara sig in vid högskolorna. Vilket förakt för arbetarklassens ungdom och arbetarrörelsens kulturtradition talar ur detta försök att dölja vad det verkligen handlar om? Skuldsättningen har alltid varit arbetarklassens spöke. Det förstod Rochdale-pionjärerna när de år 1844 hävdade principen om kontanthandel i konsumentkooperationen. Det förstår dagens arbetarungdom när den i så undviker utbildningsvägar med skuldsättning. Det förstår var och en som upplevt otryggheten i att utan reserver bakom ryggen studera på skuld, se skulden växa, vänta på besked från den byråkratiska och långdragna handläggningen på studiemedelsnämnderna, söka tillfällighetsjobb när pengarna inte räcker, se lyckligare lottade kamrater kunna lägga ner mer tid på studierna och mindre tid på förvärvsarbete, uppleva risken att behöva avbryta studierna. Herr talman! Detta är som nämnts inget problem som bara rör de ungdomsstuderande. Det rör också den stora och växande kategorin vuxenstuderande. Man kan aldrig lösa vuxenstudiefrågan med hjälp av skuldsättningssystem. En vuxenstuderande i dag som har ett barn och går genom gymnasieoch därefter högskolestudier och slutför studierna under åren 1966 72 kommer ut med 52 900 kronor i skuld. Han eller hon får därefter en årlig ränteoch amorteringskostnad på 4 750 kronor. En vuxenstuderande med två barn får i motsvarande fall en skuld på 61 200 kronor och en årskostnad av 5 270 kronor. Det är nonsens att påstå att sådana villkor inte skulle hämma tillträdet till studiebanor där studierna inte är betalda. Det är nonsens att arbetarungdomen skulle få någon stimulans att välja dessa banor framför de där studierna är betalda eller där lön utgår i en eller annan form under studietiden. Det är häpnadsväckande när utskottet försvarar sig med att lånevillkoren för de studerande är så fördelaktiga. Det visar att utskottet inte alls förstått att man inte kan resonera så. Ett vanligt lån är i regel ett engångslån som investeras i fast egendom. Ett studielån tas däremot som konsumtionskredit. Låneskulden tas upp fortlöpande och stiger automatiskt med stigande levnadskostnader och priser. Det finns en väg som kan skapa jämlikhet på detta område. Det finns en väg att undanröja motivet för de nuvarande stora och växande skillnaderna i lönesättningen i samhället. Det är ett program för höjande av bidragsdelen med sikte på ett framtida mål, innebärande att studier och arbete i princip likställs. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 447.

Herr talman! Den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 36 tar upp frågor som vi många gånger diskuterat i riksdagen sedan det här studiemedelssystemet infördes. I nuvarande läge sammanhänger problemen också starkt med såväl studiemedelsutredningens pågående arbete som de förslag som kan komma från kommittén för studiestöd åt vuxna. Därför vet jag att vi i framtiden ytterligare kommer att få diskutera dessa frågor. Jag finner det inte nödvändigt att göra några längre kommentarer till vad som anförts i reservationen.

Den frågan har ju centrala studiehjälpsnämnden tagit upp i sina petita i år. Man har där räknat fram att kostnaderna för en värdesäkring av studiebidraget enbart för den del som är inom studiemedelssystemet skulle uppgå till 85,5 miljoner kronor. Centrala studiemedelsnämnden anser att detta skulle innebära en sådan omfördelning av resurserna att det skulle medföra en kraftig minskning av studiemedelsfonden. Man finner det därför inte möjligt att prioritera den återbetalningsfria delen av studiemedlen med så mycket pengar som det här gäller. Man har därför avstått från att föreslå en värdesäkring av den återbetalningsfria delen av studiemedlen. Reservanterna tycks inte heller vara inställda på en snar lösning av denna fråga. Om de hade velat ta konsekvenserna av sina propåer borde de ju ha haft kurage nog att föreslå riksdagen att hos Kungl. Maj:t begära att vi fr.o.m. nästa år får en indexreglering. Eller också borde de återkomma i ärendet vid nästa års budgetbehandling och då även möjligen anvisa varifrån man skulle ta pengarna till detta. Det behövs ingen utredning för att få fram kostnaderna för en värdesäkring av studiebidraget. Det har sociala studiehjälpsnämnden räknat ut. Vad det är fråga om är en resursfördelning, och när nu herr Mundebo säger att man inte kan vänta längre så borde faktiskt reservanterna ha ställt krav på en indexreglering. Här har man hissat flaggan för förbättringar för de studerande, men man har bara vågat hissa den på halv stång för att visa sitt deltagande med dessa grupper. Den andra delen av reservationen — den som gäller höjningen av återbetalningstaket — kan vara lätt avfärdad. Dels har vi, som utskottet anmäler, nyligen här i riksdagen höjt avgiftsgränsen, dels har studiemedelsutredningen reglerna inom återbetalningssystemet under behandling. Det är visserligen sant att direktiven inte i detalj säger ut vad man på detta område skall syssla med, men i det betänkande som studiemedelsutredningen framlade i fjol sägs det klart ifrån att man kommer att redovisa förändringarna när det gäller återbetalningssystemet i nästa betänkande. Att enbart höja avgiftsgränsen som reservanterna vill lyfter inte bort bördan av skuldsättningen för de studerande — om man nu anser att det måste ske förbättringar här — utan det skjuter bara upp avgiftsinbetalningen. Avgiftsgränsen fungerar ju på det sättet att man, om man har inkomster och delvis förmögenhet som understiger denna gräns, får uppskjuta inbetalningen av avgiftskvoten för det året tills lånet har återbetalats. Man räknar med att lån till unga studerande skall vara återbetalade vid 50 års ålder, och mellan 51 och 65 års ålder skall man alltså betala in de uppskjutna avgifterna. Reservanternas förslag kan således inte lösa detta problem. Studiemedelsutredningen har också i sitt betänkande klart redovisat att man kommer att ta upp flera andra komponenter för att öka tryggheten för de studerande när det gäller återbetalningssystemet. Studiemedelsutredningen kommer också att behandla återbetalningsreglerna och även det som herr Wijkman nämnde om den reducering som kan ske om de studerande har ett sommararbete och får en viss inkomst av det. Dessa frågor är alltså under utredning. Jag vill med detta yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 36. Vpk:s förslag innebär också stora ökade kostnader. Säkert kommer studiestödets utformning upp till debatt. Jag vill säga till herr Svensson i Malmö att det är väl ingen som har sagt att detta system är alldeles oantastbart, men vi är övertygade om att detta kommer upp till debatt när man slutgiltigt skall lösa frågan om studiestöd för vuxna och även i samband med att vi skall ta ställning till U 68:s förslag om en återkommande utbildning. Herr Svensson säger att det här studiestödssystemet inte har lett till någon utjämning. Det har inte blivit så många fler ungdomar från arbetarhem som har studerat, säger han. Men det har ändå skett en tiodubbling av antalet barn från arbetarhem som studerat vidare under de tio år som det nuvarande systemet har verkat. Vidare har mellan 1968 och 1971 antalet studerande som är över 30 år fördubblats. Det visar ju i alla fall att systemet bidrar till den ekonomiska utjämningen. Det har bidragit till att ungdomar och även äldre från socialgrupp 3 fått större möjligheter.

Vi har tidigare här i riksdagen — det var 1969 — fastslagit att om resurser kan spenderas på förbättringar av studiehjälpen och studiemedlen, då skall vi lägga detta på vuxenutbildningen. Vad som kommer fram av SVUXs utredning och från studiemedelsutredningen måste bli styrande för utformningen av studiestödet i dess helhet. SVUX har ju gjort ett överslag över vad en ökad vuxenutbildning skulle kosta och kommit fram till en summa av 50 miljarder på 20 år för att förbättra studiemöjligheterna för dem som i sin barndom och ungdom inte fått möjligheter att studera vidare. SVUX, studiemedelsutredningen och U 68 innebär med all sannolikhet att vi så småningom får ta ställning till hur vi skall fördela stödet mellan yngre och äldre elever. Detta tycker jag är skäl tillräckligt för att, som utskottet nu gör, besvara vpk-motionen. Utskottet anför att det nu inte är tid att ta upp denna fråga och föranstalta om någon utredning av förutsättningarna för att införa studielön.

Den utredning som arbetar har således fullt klart för sig vilka problem som uppstår i och med att man vill ytterligare öka studiemöjigheterna för de vuxna som tidigare inte fått tillfälle att studera. Detta tillsammans gör, herr talman, att jag vill yrka avslag på vpk-motionen, samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 36.
Herr talman! Vi försöker inte hissa någon flagga på halv stång. Flaggan hänger redan på halv stång, fröken Sandell. Vad vi har gjort är bara att vi har lagt fram vissa — det håller jag med om — begränsade tilläggsförslag till den utredning som arbetar. Vi har upprepade gånger under de senaste åren försökt få tilläggsdirektiv — utvidgade direktiv. Jag konstaterar bara, herr talman, med tacksamhet att den ton och den anda i vilken vi diskuterar den här frågan i dag är helt väsensskild från andan i våras, då fröken Sandell hade helt andra uttrycksformer och en helt annan självsäkerhet när det gällde att berömma det nuvarande systemet. Nu är det alldeles uppenbart att även fröken Sandell vill förändra, om än inte på så många punkter som jag. Men hon väntar sig ändå en förändring och en förbättring, och jag tycker att framför allt studenterna i det här landet skall vara tacksamma för att man även inom regeringspartiet har kommit så långt.
Nr 122 Herr talman! Jo, vi är angelägna om en snar reform, fröken Sandeli. Onsdagen den Vi vill ha snara förslag om en värdesäkring av studiemedlen. Vi tror inte 22 november 1972 att det behövs någon omfattande och tidsödande utredning om det, men SE vi menar att man till att börja med måste överväga hur man skall Återbetalning av konstruera ett värdesäkringssystem. Det finns alternativa möjligheter, och studiemedel m.m. vi vill ha ett genomtänkt förslag. Den frågan kan 1968 års studiemedels utredning studera i början av nästa år. Sedan kan vi efter remissbehand ling få ett förslag om värdesäkringssystem under nästa år. Fröken Sandell tycks emellertid acceptera ytterligare år av försämringar av det studiesociala stödet.
Herr talman! Fröken Sandell umgås på sitt speciella sätt med statistiken och talar om den stora ökningen av det absoluta antalet arbetarstudenter. Det är klart att arbetarstudenterna har ökat eftersom det totala studentantalet också högst avsevärt har ökat. Men det intressanta är att man nu, när konjunkturen har gått ned och vissa sysselsättningssvårigheter har börjat yppa sig också för de kategorier som har en längre utbildning, har fått en minskning som är speciellt iakttagbar bland de högskolestuderande från arbetaroch småfolkshem. Det är det som är intressant! Det är också intressant att fortfarande, efter alla de signaler i form av propaganda för ökad jämlikhet som har gått ut under ett par decennier, inte mer än 9 procent av en årskull i socialgrupp 3 — som jag nämnde — går till högre studier, medan 80 procent av en årskull ungdomar i socialgrupp 1 går till högre studier. När skall jämlikheten infalla, fröken Sandell, med denna takt? Är det med denna jämlikhet som med socialismen för socialdemokratin, att den aldrig skall komma, att den alltid skall förbli en utopi? Sedan konstaterar jag också att fröken Sandell har sin vanliga taktik. Det är aldrig någonsin tid, när man diskuterar med fröken Sandell, att ta upp principfrågor inte av de anledningar som fröken Sandell nämner utan helt enkelt därför att fröken Sandell inte är intresserad av principfrågor och större sociala perspektiv på de här problemen. Hon är i stort sett bara intresserad av småbyråkratiska och formalistiska resonemang.
Herr talman! Jag vill säga till herr Mundebo och herr Wijkman att jag har uppfattat er båda som begåvade unga män, och jag kan verkligen inte förstå att ni inte uppfattat att ett återställande av värdet av den återbetalningsfria delen av studenternas studiemedel är en budgetfråga.

Och är det så att ni förstår att detta är en budgetfråga och ändå 211 framhärdar i att vilja ha en utredning, förefaller det mig som om ni verkligen hissar den där flaggan på halv stång. Åtminstone herr Wijkman borde ju vara nöjd och belåten; han har vunnit vad han väl avsåg med sin motion, nämligen att få framstå för kammaren som en stor reformator. Herr Svensson i Malmö påstår att det inte förhåller sig så som jag har sagt, att antalet studerande från socialgrupp 3 har ökat i förhållande till antalet studenter över huvud taget. Jag har alldeles nyss fått uppgifter som visar att den nedgång i antalet studerande som har skett på den senaste tiden inte har motsvarats av en minskning av antalet studerande från socialgrupp 3. Vidare säger herr Svensson att jag inte är intresserad av att diskutera principer. Men, herr Svensson, när man har en motion och inte i utskottet för fram några som helst argument för den och inte är så mycket intresserad att man fogar en reservation vid utskottsbetänkandet, då får herr Svensson förlåta att jag inte anser det nödvändigt att diskutera principerna med honom.
Herr talman! Jag tackar fröken Sandell för de vackra orden om begåvning och om reformator. Låt oss bara hoppas att fröken Sandell också kommer att framstå som en stor reformator på detta område; då tror jag att vi kan ta varandra i hand och arbeta ganska bra tillsammans. Jag har mycket väl begripit att detta är en budgetfråga, och jag kan försäkra fröken Sandell att det kommer en motion från mitt håll till vårriksdagen i samband med att vi förhoppningsvis får en proposition i ärendet. Vad vi här har begärt är bara tilläggsdirektiv till den sittande utredningen.
Herr talman! Det är ett faktum, fröken Sandell, att rekryteringen från socialgrupp 3 av studerande på t.ex. tandlåkarbanan från 1959 69 minskade från 19,4 till 11,4 procent och på socionombanan under samma tid från 37 till 32,4 procent — en avsevärd minskning med andra ord. Det finns alltså fog för att ta upp frågan om den mycket ojämna utvecklingen. Sedan fortsätter fröken Sandell sina formalistiska resonemang rörande utskottsbehandlingen av detta ärende. Är man en liten riksdagsgrupp på 17 personer, som betraktar det som en angelägen uppgift inte bara att hålla på med parlamentariskt arbete utan också att ha verkliga och djupgående kontakter med väljarna och folket, händer det ibland att man måste utebli från utskottssammanträden. Man behöver fördenskull inte vara mindre intresserad av frågan — i det här speciella fallet går det ju lika bra att yrka bifall till motionen som till en reservation. Vi är ingen stor riksdagsgrupp som kan hålla oss med åtskilliga dussin ledamöter, som i stort sett inte gör något annat än lyfter lönen och går omkring i det här huset. Vi jobbar hårdare än vad ni socialdemokrater gör per individ räknat. Fröken Sandell talar om vad man har råd till. Hela studielönefrågan är naturligtvis en fråga på lång sikt. Det är inte tal om att ha råd till några genomgripande reformer just nu på kort sikt. Men ni socialdemokrater har ofta råd att fatta beslut som innebär att nya höglönebefattningar inrättas, ni har råd att låta avtalsverket föra en lönepolitik som är ganska dyrbar för statsverket och som det finns anledning att kritisera. En sådan dyrbar lönepolitik skulle faktiskt mista en hel del av sina motiv om man gick från skuldsättningslinjen och i stället arbetade på ett ökat kontantstöd till de studerande.

Herr talman! Det är klart, herr Svensson, att man kan påvisa att det inom vissa utbildningsgrupper har skett en minskning, men den bild som herr Svensson tecknar är ändå felaktig. Antalet studerande från socialgrupp 3 har inte minskat trots att inskrivningen av studenter vid universiteten i stort har minskat. Sedan säger herr Svensson i Malmö att vårt parti har möjligheter att inrätta höglönebefattningar. Men herr Svensson bör ju vara glad över det, för han är en av dem som har fått del av de reformerna.

Herr talman! Jag begärde på inget sätt ordet för att lägga mig i debatten mellan socialdemokraterna och vpk, men fröken Sandell tog upp ämnet att ”vi har inte råd” att värdesäkra studiebidragsdelen av studiemedlen och hänvisade till beräkningar som är gjorda av centrala studiehjälpsnämnden. Jag finner mig därför föranlåten att gå upp och säga något om hur osäkra sådana beräkningar är. För två år sedan, budgetåret 1971 74. I årets petita, alltså två år senare, förutser UKÄ att antalet nyinskrivna studerande samma läsår skall bli 24 100 — dvs. man har i den ursprungliga beräkningen tagit till 13 000 flera nyinskrivna studerande. Jag vill bara säga till fröken Sandell, att hade den första prognosen slagit in så hade vi ändå varit tvungna att ha studiemedel för över 37 000 nyinskrivna studerande detta kommande budgetår. Det har den inte gjort; vi har i stället fått en ytterligt kraftig minskning. Det kan man givetvis beklaga, men det hindrar inte att det finns ett negativt utrymme. Därtill påpekade herr Wijkman i sitt anförande att vi — och det tycker jag är minst lika märkvärdigt — har haft en sådan stark nedgång, speciellt det allra senaste året i utnyttjandet av studiemedel bland dem som är studiemedelsberättigade. Herr Wijkman sade att det nu rörde sig om 50 procent; jag kan säga att de exakta siffrorna är att mellan år 1970 och år 1971 har uttaget minskat från 66,6 procent av hela antalet studerande till 53 procent. Detta medför naturligtvis att vi såväl på kapitalbudgeten som på driftbudgeten har beräknade anslag som icke har utnyttjats. Man kan diskutera när man har råd att genomföra en, som jag skulle vilja bedöma den, så nödvändig reform som en värdesäkring av bidragsdelen. Man har inte råd i en expansiv tid, när antalet studerande Nr 122 snabbt stiger och när graden för utnyttjandet av studiemedel ökar, men Onsdagen den man har råd, fröken Sandell, att göra det i en tid när man så att säga har 22 november 1972 Pengar över och när intresset för studiemedel är i sjunkande. fe Herr talman! Jag är ledamot av studiemedelsutredningen och skall här Återbeta FEIISIGR inte på något sätt kommentera dess arbete.

Vi är väl många som beklagar att vi inte har kunnat samordna utgivandet av de här två betänkandena. Det har faktiskt berott på att det råder en viss oklarhet inom utredningen beträffande hur långt våra direktiv sträcker sig när det gäller att ta upp frågan om återbetalning av studiemedel. Intresset inom utredningen är väl — åtminstone från min sida — mycket stort för att vi skall få en möjlighet till vidgade direktiv för våra uppgifter på det här området.
Herr talman! Låt mig bara göra den korta kommentaren, att fröken Sandell tycker att det är en angelägnare reform att höja min och andra planeringsdirektörers lön än att förbättra situationen för de studerande. Jag vill ha detta noterat till protokollet.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö har sin vanliga förmåga att ändra vad man säger. Jag har aldrig sagt att det är bättre att inrätta sådana tjänster som herr Svensson har än att förbättra situationen för de studerande. Men det var herr Svensson som sade att när vi hade pengar till att inrätta tjänster så borde vi kunna ha pengar till andra saker. Herr Svensson sitter själv på en sådan tjänst, som han väl inte så ofta ägnar sig åt.
Herr talman! Nej, det beror på att jag är tjänstledig för att sköta mitt riksdagsarbete och inte är dubbelarbetande som en del andra ledamöter. Det är alldeles riktigt — jag ber om ursäkt, fröken Sandell — att Ni inte har sagt att det är bättre att höja min lön, men Ni har gjort det.

Herr talman! Den fråga vi nu har att behandla gäller den frivilliga pensionsförsäkring som är beslutad av riksdagen. Man kan alltid diskutera föroch nackdelar med pensionsförsäkringssystemet. Att avarterna, som t.ex. syftar till mer eller mindre legaliserad skatteflykt, icke är lämpliga är väl alla överens om. Livförsäkringsskattekommittén arbetar ju med denna fråga och skall i första hand undersöka möjligheterna att begränsa begreppet pensionsförsäkring i beskattningshänseende och därmed rätten till avdrag för sådan försäkring samt åstadkomma i modern bemärkelse rättvisa och praktiskt användbara beskattningsregler på området i fråga. Icke minst ATP-systemets successiva uppbyggnad — den som pensioneras nästa år får ju 60 procent av ATP — i förening med ITP, STP och AFP m.fl. pensionsförmåner har gjort denna översyn synnerligen berättigad. Utan att på något sätt vilja föregripa den sittande livförsäkringsskattekommitténs arbete vill jag dock säga något till kommitténs ledamöter. Jag förutsätter nämligen att de läser detta kammarprotokoll. Att pensionsförsäkringssystemet i rimlig omfattning ur såväl samhällets som individens synpunkt har många och tunga fördelar är enligt mitt förmenande solklart. Vi har ju vid åtskilliga tillfällen här i kammaren diskuterat en rörligare pensionsålder. Enligt det system vi nu har är ”pensionsaxeln” 67 år, dock med rätt att ta ut pensionen redan vid 63 år eller att skjuta upp den till 70 år. Vid förtida uttag reduceras emellertid pensionen med nära 30 procent. Om nu en person vill — eller tvingas sluta sitt förvärvsarbete vid 63 års ålder eller tidigare, har pensionsförsäkringssystemet naturligtvis en mycket stor social funktion att fylla.

Likaså har jag av samma skäl yrkat att det maximerade pensionsbeloppet efter 67 år, 6 000 kronor per år, skulle höjas med 50 procent till 9 000 kronor per år. Under socialförsäkringsutskottets synnerligen seriösa behandling av min motion har inkommit ett yttrande från riksförsäkringsverket, vari verket meddelar att det icke har något att erinra mot att nu gällande avgiftsoch pensionsgränser omprövas. Man hänvisar av naturliga skäl till den sittande livförsäkringsskattekommittén, och jag tyder riksförsäkringsverkets skrivning som en stark rekommendation till kommittén att ompröva berörda gränser. Men, herr talman, i min motion har jag yrkat på en S0-procentig höjning av beloppen. Riksförsäkringsverket skriver emellertid att levnadskostnaderna sedan mars månad 1956 till januari månad 1972 enligt konsumentprisindex har stigit med ungefär 90 procent. Nu, i november 1972, torde procentsiffran vara ca 100. Att penningvärdet har försämrats irt vet vi ju. Då jag skrev min motion förbisåg jag dock att det har gått så fort utför på dessa 16 år. Med anledning av det anförda vill jag nu ändra mitt yrkande i motionen på så sätt att den frivilliga pensionsförsäkringens maximibelopp fördubblas, alltså till 2.000 kronor per levnadsår plus ett, respektive en maximerad pension på 12000 kronor per år efter 67 år i stället för nuvarande 6 000 kronor. På det sättet återställs värdet till de belopp som avsågs då riksdagen fattade sitt beslut år 1956. Vidare skulle jag, utan att ha grubblat alltför mycket på problemet, vilja rekommendera den sittande kommittén att fundera på om man inte kunde koppla ihop maximibeloppen med ATP:s basbelopp. Då skulle vi kunna avföra frågan om höjning av beloppen i framtiden från dagordningen. Att döma av utvecklingen torde någon sänkning av ATP:s basbelopp näppeligen bli aktuell. Skulle så mot all förmodan bli fallet, torde även det relativt lätt kunna ordnas. Herr talman!

Hur har utskottet kunnat komma fram till denna ståndpunkt? Det gäller i detta fall den temporära ålderspensionen enligt tariff T 3. Även om jag har stor respekt och aktning för de samlade kunskaper som otvivelaktigt finns inom socialförsäkringsutskottet kan jag inte komma ifrån att det här skett en beklaglig förväxling mellan orsak och verkan. Låt mig därför i all korthet beröra denna försäkringsform. Försäkringen är som sagt temporär och får tas ut från tidigast 55 års ålder och senast det år då den försäkrade fyller 65 år. Avgift till denna temporära ålderspension får erläggas t.o.m. den månad man fyller 65 år. Det tycks mig som om just denna pensionsform från sociala och andra samhällssynpunkter vore synnerligen värdefull. Premierna kan med de maximeringsregler som gäller betalas in valfria år under vederbörandes aktiva period. Om nu någon slutar arbeta vid 55 års ålder, har han en viss pension. Efter riksförsäkringsverkets skrivelse med anledning av min motion hoppas jag att maximibeloppet höjs. Om vederbörande i stället väljer att arbeta till 61 års ålder, blir pensionen drygt dubbel så stor. Om någon tvingats byta till mindre avlönad anställning vid 55 års ålder, kan pensionen bli ett utomordentligt värdefullt tillskott. För arbetstagare med hårt arbete, exempelvis ackordsarbetare, gruvarbetare och anläggningsarbetare, är det en klar fördel att vid 55—60-årsåldern få slå av litet på takten och dryga ut lönen med denna temporära pension. Den temporära pensionen mellan 55 och 67 år har dock tyvärr en klar nackdel: premierna återbetalas icke vid dödsfall, hur tidigt detta än inträffar. Ett litet exempel: En person, 54 år gammal, har genom strävsamt arbete lyckats sätta av 55 000 kronor i denna försäkring med avsikt att få en viss pension från det han är 55, kanske 60 år fram till 67 års ålder, då han får ATF och AFP. Han avlider strax före 55-årsdagen, och icke en enda krona återbetalas till hans familj. Jag vill genom min motion skapa samma system i den temporära som i den livsvariga pensionsformen. På så sätt skulle försäkringstagaren ha att välja mellan den nuvarande temporära pensionsformen, utan någon återbetalning vid dödsfall, och en temporär pensionsform med återbetalning.

Riksförsäkringsverket skriver vidare att en bankinsättning ofta i stort sett skulle kunna tjäna samma syfte som en inbetalning till försäkring. Med den marginalbeskattning vi har stämmer detta resonemang definitivt icke. Jag hoppas att den sittande kommittén tar sig en titt på denna problematik.

Om utskottet varit vänligt nog att hemställa att även detta yrkande i min motion skulle överlämnas till livfö ingsskattekommittén hade kommittén säkerligen kommit fram till varför den temporära ålderspensionen, som ur social synpunkt och andra samhällssynpunkter är så värdefull, inte är så populär. Jag är tämligen övertygad om att det skulle bli ett helt annat intresse om man införde en form av temporär pensionsförsäkring med återbetalning av premien vid dödsfall. Det har från både riksförsäkringsverkets och socialförsäkringsutskottets sida tyvärr skett en sammanblandning av orsak och verkan — precis på samma sätt som skedde beträffande Jeppe. Herr talman! Jag har försatts i en besynnerlig situation. Jag tror även på detta avsnitt av min motion, och jag hoppas därför att såväl livförsäkringsskattekommitténs som socialförsäkringsutskottets ledamöter studerar protokollet från dagens sammanträde. Då denna fråga naturligt nog kan te sig tämligen komplicerad för en del av kammarens ledamöter och detta väl inte är rätt forum för en mer ingående analys eller för jämförelser med liknande försäkringsformer i privat regi skulle en eventuell votering bli grymt orättvis mot syftet med min motion. Jag nöjer mig därför nu med att konstatera att ett avsnitt av min motion tydligen kommer att bära rik frukt. Till det andra avsnittet återkommer jag under den allmänna motionstiden 1973 och hoppas, inte minst med tanke på denna plädering, på en något välvilligare behandling.

Herr talman! Motionären herr Taube har mycket ingående tecknat problematiken kring den frivilliga pensionsförsäkring som ingår i vårt pensionsförsäkringssystem. Vi har dels den s.k. temporära ålderspensionen som ger pension före 67 års ålder — försäkringen kan tas ut tidigast från 55 års ålder och senast från 65 års ålder — dels den s.k. livsvariga ålderspensionen. Av den senare försäkringsformen finns två varianter — en utan avgiftsåterbetalning vid dödsfall och en med sådan avgiftsåterbetalning. Den sistnämnda försäkringsformen innebär att om den försäkrade avlider innan han börjat lyfta pensionen får de efterlevande ut hela den avgiftssumma som betalats in, dock utan ränta. Har pensionen utbetalats för kortare tid än fem år får de efterlevande den inbetalda avgiftssumman minskad med 1/60 för varje månad som premierna utgått. Om den avlidne vid sin död uppburit pension i fem år eller mer, blir det alltså ingen avgiftsåterbetalning. Denna försäkringsform kom till 1914. Kanske hade den på den tiden ett visst berättigande, men inte så förfärligt stort, och det har blivit ännu mindre med åren. Nu säger herr Taube att en människa, som vid 63 års ålder känner sig utsliten och inte längre orkar gå i jobbet, skall ha möjlighet att göra dessa inbetalningar. Han behöver inte göra dem nu, och de förtida uttag han kan göra på ålderspensionen och ATP-pensionen tror jag också kommer att försvinna i stor utsträckning med hänsyn till den 63-årsregel vi nu har fått. Jag kan väl här tala om att pensionsdelegationerna i dessa dagar sysslar med att omändra de förtida uttagen till förtidspensioner under förutsättning att vederbörande har fyllt 63 år, vilket måste ha skett i båda fallen. Jag tror, som sagt, att det inte finns anledning att spilla mera krut på den delen av försäkringen, även om herr Taube kommer igen i framtiden. När det gäller den andra delen och de höjda avgiftsinbetalningar som sker efter 67 års ålder i det frivilliga systemet och som nu är begränsade till att gälla en pension på 6 000 kronor per år föreslår herr Taube i sin motion en höjning till 9 000 kronor. Här från talarstolen ökade han på med ytterligare 50 procent med hänsyn till penningvärdeförsämringen. Utskottet har sagt att den delen av motionen bör hänskjutas till livförsäkringsskattekommittén, som just utreder dessa saker. Det tycker Nr 122 vi är viktigt med hänsyn till att man på goda grunder kan misstänka att Onsdagen den detta system används för en viss skatteflykt. 22 november 1972 Jag ber med detta, herr talman, att i likhet med herr Taube få yrka

Herr talman! Under de senaste decennierna har en enorm utveckling ägt rum på sjukvårdens område. Detta gäller kanske i all synnerhet de medicinska framstegen, upptäckten av nya läkemedel, nya behandlingsmetoder osv. Men även i fråga om de ekonomiska möjligheterna att utnyttja de vårdresurser som finns har utvecklingen gått framåt, om inte precis med stormsteg så dock i ganska rask takt. Olika former av socialförsäkringar bidrar till att det inte längre behöver innebära en ekonomisk katastrof att bli sjuk. De flesta sjukvårdsinstitutioner står öppna för alla oavsett socialgrupp och förmögenhetsförhållanden. Men detta gäller i första hand svenska medborgare. I motionen 186 till årets riksdag har jag tillsammans med några medmotionärer tagit upp frågan om möjligheten att via ömsesidiga konventioner länder emellan reglera ersättningen för sådan sjukvård som lämnas till utländska medborgare i Sverige. När det gäller svenska medborgare som behöver anlita sjukvård utomlands erhålls ju en viss ersättning via den allmänna sjukförsäkringen, vilket socialförsäkringsutskottet också påpekar i sitt betänkande. Man kan väl därför säga att ärendet kanske har fått en litet missvisande rubrik, när det talas om ”motion angående ersättningen för sjukvård åt svenska medborgare i utlandet”. Men det har i och för sig ingen större betydelse.

För många människor kan detta bli ytterst betungande. Jag skall inte belasta kammarens ledamöter med att återge några exempel, men jag kan fö äkra att det finns många djupt tragiska fall, då en patient har måst avbryta en behandling eller en sjukhusvistelse därför att han inte anser sig ha möjlighet att betala den. Detta är, menar vi motionärer, ur allmän demokratisk synpunkt inte tillfredsställande. Läkarna kommer dessutom ofta i mycket svåra situationer då de nödgas avsluta vården på ett ur medicinsk synpunkt otillfredsställande sätt. Nr 122 Socialförsäkringsutskottet säger i sitt betänkande nr 38 att man ”kan Onsdagen den ansluta sig till motionärernas uppfattning att det är angeläget att Sverige 23 föveniber 1972 ingår sjukförsäkringsöverenskommelser med andra stater”. Utskottet —— anför vidare att förhandlingar om konventioner med vissa länder pågår Ersättningen för och att man har för avsikt att inleda förhandlingar med ytterligare länder. sjukvård åt svenska Man anser därför att det inte finns någon anledning att bifalla motionen. medborgare i Jag har heller inte för avsikt att ställa något yrkande om bifall till vår utlandet motion. Jag tar fasta på utskottets förmodan att arbetet på att sluta trygghetskonventioner med andra länder bedrivs med den skyndsamhet och i den omfattning som är möjlig och lämplig. Jag vill dock än en gång betona den stora vikt som vi motionärer tillmäter denna fråga. Det är vår förhoppning att den skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt och utan onödigt dröjsmål. Utskottets skrivning, som visserligen är kort och koncentrerad men ändå ganska positiv, inger vissa förhoppningar om detta, och jag har därför för dagen inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fröken Anderson i Lerum citerade ur utskottets betänkande att utskottet kan ansluta sig till motionärernas uppfattning att det är angeläget att Sverige ingår sjukförsäkringsöverenskommelser med andra stater. Det är alldeles klart att så är fallet, men fröken Anderson och övriga motionärer bör tänka på att i bilden finns inte bara Sverige, utan där finns med också en annan självständig stat, och att inga utredningar i världen kan påskynda det arbetet. Med oerhört många stater har vi konventioner som ger trygghet, och vi har likställighetsavtal. Jag skall emellertid inte på något sätt gå in på detta nu. Jag vill bara, herr talman, i detta sammanhang efter en lång dags färd mot natt be att få yrka bifall till utskottets hemställan.